Herr talman! Ingela Nylund Watz har frågat mig om vilka insatser som jag planerar för att stärka life science-branschen i Sverige. Hans Ekström har frågat mig om vilka insatser jag avser att vidta för att stärka svensk konkurrenskraft. Frågorna är delvis likartade, och jag har därför valt att besvara dem i ett sammanhang. Låt mig inledningsvis säga att beskedet från Astra Zeneca om att de avvecklar sin forskningsenhet i Södertälje är nedslående. Jag tar det på största allvar. Jag vill också säga att jag delar Ingela Nylund Watz uppfattning att life science-branscherna är mycket viktiga för Sverige. Tillväxt, internationell konkurrenskraft och näringslivets utveckling är något som regeringen har arbetat med och fortsätter att arbeta med. Alla företag gynnas av goda generella villkor för företagande. Därför har regeringen genomfört insatser och åtgärder för fler jobb och växande företag. Regeringen arbetar för en väl fungerande konkurrens, öppna marknader och fri handel. Regeringen har också genomfört en rad åtgärder för att tillgodose industrins krav på högkvalificerad arbetskraft och kompetens, effektiva forsknings och innovationssystem, en trygg råvaruförsörjning, bra infrastruktur samt en långsiktig energi-, klimat och miljöpolitik. Med det sagt vill jag intyga att jag är medveten om den hårda internationella konkurrens som råder och de förutsättningar som gäller för till exempel sektorer med högt kunskaps och teknologiinnehåll. Det handlar bland annat om företagens höga forsknings och innovationsgrad, långa utvecklingskedjor, offentlig sektor som främsta kund i många länder samt hög grad av reglering. Sverige är ett land som är utsatt för en hård internationell konkurrens. Vi jämförs ständigt med likvärdiga länder när de stora globala företagen fattar beslut om investeringar. Det är viktigt att Sverige kan fortsätta vara ett attraktivt land för industrin att förlägga sina forskningsanläggningar i, finna svenska partner för forskningssamarbeten och välkomnas av till exempel hälso och sjukvården för att förlägga sina kliniska prövningar här. Ett av målen med arbetet med den nationella innovationsstrategin är att förbättra förutsättningarna för innovation inom hela samhället, såväl i näringsliv och offentlig sektor som i civilsamhället, och därigenom öka förutsättningarna för konkurrenskraften för Sverige. Regeringen har också tidigare genomfört en rad insatser för att främja detta. År 2008 presenterade regeringen en forsknings och innovationsproposition som medförde en rekordhög medelsförstärkning om 5 miljarder kronor, där den medicinska forskningen var ett av tre prioriterade områden. Regeringen arbetar nu med kommande forsknings och innovationsproposition, som är planerad att komma i höst. En central fråga för mig i detta arbete är hur vi kan förbättra just samverkan mellan näringsliv och universitet och högskolor, liksom hur nyttiggörandet av forskningsresultat kan öka.

Herr talman! Jag får börja med att tacka statsrådet för svaret, som sig bör. Sedan vill jag hänvisa till en debattartikel som fanns i Svenska Dagbladet på Brännpunkt för på dagen exakt två år sedan, nämligen den 21 februari 2010. Det var jag, som då var finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, tillsammans med kommunalrådet Anders Lago i Södertälje, Karin Jämtin, som var oppositionsborgarråd i Stockholm, och Tomas Eneroth, som då var vår näringspolitiska talesperson, som skrev den eftersom vi var oroliga för det slag som då drabbade Sverige genom Astras första varsel och hot om nedläggningar. Vi varnade då för vad som skulle kunna hända. Vi skrev bland annat: "Regeringen måste nu ta snabba initiativ och tillsammans med Astra Zeneca diskutera vad som kan göras för att bibehålla forskningen i Sverige. Samtalen bör bland annat handla om statliga resurser för nya samarbeten mellan universiteten, sjukvården och industrin, hur staten bör agera för att förse industrin med forskarutbildade personer med gedigen kompetens och hur möjligheterna för utländska forskarstuderande att vara verksamma i Sverige efter examen kan förbättras. Samtal om hur den viktiga kliniska forskningen kan prioriteras tillsammans med landstingets verksamhet behöver också föras. Regeringen är inte bara tvingad att agera för framåtblickande lösningar i detta fall, det är också en ödesfråga där jobbpolitik och kunskapsintensiv forskning och utveckling möts. En regering som inte agerar kraftfullt för att bevara den medicinska forskningen i Sverige, mister den sista trovärdigheten i jobbpolitiken. Dessutom förlorar Sverige som nation en av framtidens kanske viktigaste industrier." Herr talman! Dess värre kan jag bara fråga: Vad var det vi sade? Men jag är dess värre inte förvånad. En regering som så tydligt uppvisar beröringsskräck med näringslivet och betraktar det som ett särintresse får faktiskt finna sig i att bära ett tungt ansvar när life science-branschens förutsättningar att utvecklas i Sverige nu äventyras. Regeringen har inte varit på banan, än mindre varit en aktiv spelare. Det har andra länders regeringar däremot varit, till skillnad mot den svenska. De har tagit aktiv del i att försöka vara med i den globala konkurrensen, tillsammans med företagen med hög specialiseringsgrad och högt kunskapsinnehåll. Herr talman! När vi lämnade regeringsmakten 2006 hade vi sedan ett par år tillbaka börjat arbeta med en gemensam strategi mellan stat, näringsliv och akademi för att utveckla och stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science. Hur använde den nytillträdda moderatledda regeringen den erfarenhet som hade dragits av det arbetet? Herr talman! Svaret är dess värre: Inte alls! Det förpassades till runda arkivet, det vill säga papperskorgen. Den arbetsmetodik som vi hade använt och kallade branschprogram närmast hånades av den nytillträdda borgerliga regeringen och dess statsråd. Det av statsministern etablerade uttrycket att näringslivet är ett särintresse blev vägledande för regeringens syn på sin roll i de här sammanhangen. Det gläder mig dock att statsrådet i sitt svar till mig har präntat ned att hon delar min uppfattning att just den här branschen är mycket viktig för Sverige. Jag kan dock inte låta bli att undra hur det har kommit till uttryck i borgerlig regeringspolitik de senaste fem sex åren. Inte heller i det här interpellationssvaret får jag några konkreta svar på mina frågor om vilka åtgärder regeringen nu ämnar vidta. Jag hoppas få svar under debatten. Jag vill också få svar på frågan om statsrådet anser att life science-branschen i Sverige de senaste fem åren har varit framgångsrik.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Bakgrunden till den är givetvis de allvarliga signaler som kommer om svensk högteknologisk exportindustris konkurrenskraft. Det märks bland annat i min valkrets, Sörmland, med varsel och hot om nedläggning av hela verksamheter. Det uppmärksammas också i näringslivet, bland annat i en debattartikel av Klas Wåhlberg, vd för Bombardier, den 7 februari i Dagens Industri. Där konstaterar han att i stora internationella företag pekar man på tre stora brister med svensk näringslivspolitik. Den ena är bristen i infrastrukturen, vilken ligger under näringsministern. Den andra är bristen på ingenjörer och tekniker. Björklunds satsning på de små och medelstora högskolorna så att försörjningen finns i det här landet är ju bekant. Den tredje gäller att upphandlingar inom den offentliga sektorn inte bygger på samarbete med näringslivet. Det handlar alltså om lagen om offentlig upphandling. I bedömningen av vad som skapar gott klimat för forskning och utveckling brukar ofta den så kallade triple helix-modellen diskuteras. Den bygger på samarbete mellan samhälle, näringsliv och forskning. Det känns då väldigt omodernt att den svenska regeringens politik verkar vara baserad på fundamentalistisk manchesterliberalism som resulterat i beröringsskräck med det privata näringslivet. Näringslivet kallas till och med för särintresse. Även forsknings och högskolepolitiken verkar vara tillskapad av fundamentalister. Resultatet har blivit en fokusering på inomakademisk forskning och avståndstagande från verklighetsnära forskning och utveckling. Resultatet har blivit ett överskott på de stora universitetens anslag som kunde ha använts på ett offensivt sätt. Det är naturligtvis bra att se hur småföretag kan utvecklas inom den privata servicesektorn. Jag vill inte bli anklagad för att vara fiende till det, men det är inte ursäktligt att svensk näringspolitik är reducerad till RUT, ROT och Maud Olofssons avskedspresent sänkt restaurangmoms. Elaka personer kallar detta för Stureplansfixering, men det skulle vara mig främmande. Kanske är det en naturlig prioritering om man har beröringsskräck med de stora produktionssystemen inom biotech, fordonsindustri och telekom. Sådana produktionssystem har tagit årtionden att bygga upp och måste vårdas. Jag frågar därför näringsministern: Vad avser näringsministern att göra för att i samarbete med näringslivet vårda de stora produktionssystemen?

Herr talman! Det som händer i Södertälje med Astra Zeneca är bara att beklaga. Dock, i motsats till vad interpellanten hävdar, har de här varningsklockorna klingat långt tidigare än 2006 - långt innan Sverige hade en alliansregering. Medicinska forskningsrådet gav i november 1997 en arbetsgrupp i uppdrag att utreda den kliniska forskningens villkor. Så här skrev Medicinska forskningsrådets företrädare i Läkartidningen år 2000, för 12 år sedan: I en situation där satsningarna på svensk universitetsforskning är betydligt mindre än i andra forskningsintensiva länder finns det en betydande risk för att de högteknologiska storföretagen flyttar alltmer av sin forskningsverksamhet utomlands. Denna risk är särskilt stor i företag som Astra Zeneca och Farmacia Upjohn, som inte längre har kvar sin klara svenska identitet. Detta skrevs 2000 av företrädare för life science-näringen. Astra Zenecas flytt utomlands har alltså varit förutseddd i många år, och dåtidens ansvariga ministrar har varit informerade i 10-15 år. Man kunde också ha agerat då om man hade önskat. Det är således inte första gången vi ser stora verksamheter flytta eller upphöra i Sverige, men det behöver inte innebära slutet. Det kan till och med vara fröet till något nytt. Vi ska komma ihåg att Astra Zeneca fortfarande finns kvar i Sverige med sin anläggning i Mölndal. Det är dock inget som man ska ta för givet för all framtid. Häromveckan var det en hearing hos Vinnova. Den direktsändes i tv. Det var möte hos Sveriges Ingenjörer med företrädare från Astra Zeneca och en stor del av deras personal. Det som är anmärkningsvärt i diskussionerna är de positiva tongångarna där man söker möjligheter. Det vittnar om den energi som finns såväl i Södertälje som inom life science-klustret i stort. Inom svensk life science finns det kunskap, energi och en fungerande infrastruktur i form av samspel mellan forskande akademiker, företagen och den praktiska vården. Kring dessa går det att bygga nya noder som ser annorlunda ut än i dag. Det förutsätter att det även fortsättningsvis är attraktivt att driva företag. Då kommer vi till kärnan. Ett gott företagsklimat innebär goda villkor som gör att det är attraktivt att etablera sig i Sverige. Då spelar det roll att Sverige inte längre har en förmögenhetsskatt som driver kapital ut ur landet och skrämmer nytt från att flyta in i Sverige. Det spelar roll med ett lågt skattetryck på inkomster och inte minst att den nyligen införda expertskatten ökar möjligheterna att attrahera utländsk specialistkompetens. Att kunna bygga kapital och kunna tillhandahålla kompetens tillsammans med en väl fungerande triple helix mellan akademier, näringsliv och samhälle är nyckeln för att framtidens svenska life science ska kunna utvecklas framöver.

Herr talman! Räcker det? Räcker vad regeringen hittills har gjort för att behålla forskning och utveckling i Sverige? Det är alldeles uppenbart att vi i vårt lilla land med nio och en halv miljon människor behöver göra mer. Det har interpellanterna helt rätt i. Likväl ska man fundera över en del saker. Jag är själv från Lund. Där har vi fått den största investeringen någonsin i Sverige, nämligen ESS, som kom under den här mandatperioden. Det ska vi tacka Lars Leijonborg och förre finansministern Allan Larsson för. De har under de senaste åren gjort ett mycket bra jobb för att vi skulle få en mycket stor investering på högsta internationella nivå till vårt land. Nu ser vi hur forskningsresurser flyttar utomlands. På den tid då Göran Persson regerade det här landet gjorde det dåvarande skatteutskottet, som jag var medlem i, en resa till Ungern. Vad påträffade vi där? Jo, en stor forskningsanläggning för Ericsson, som har flyttat från Lund. Detta är något som är fortgående. Jag tycker att Hans Ekström har en poäng i att det ibland finns en viss beröringsskräck mellan staten och privata företag som inte finns i andra länder. Det är det som är den stora skillnaden. Där har vi en del att fundera på. Om vi ska ha dessa goda förutsättningar är det klart att det inte är rimligt att Ericsson, Astra och Scania flyttar inte bara produktionsanläggningar utan också forskningsanläggningar utomlands. Det sker just nu. Det har att göra med många olika saker. Jag tycker att Hans Rothenberg och statsrådet har varit inne på flera saker som vi kan göra. Ändå vill jag säga en sak. På skatteområdet, som är mitt område, har vi inte gjort tillräckligt. Vi borde se till att skattegynna forskning och utveckling mycket mer genom större skatteavdrag, inte så att man får lägre skatt men så att man flyttar det i tiden. Det är ett förslag som jag har framfört i bland annat de motioner om Södertälje som jag har skrivit, som egentligen bara har handlat om Scania och Astra. De har blivit avslagna - det är ingenting att förvånas över. Likväl har de väckt viktiga frågor när det gäller hur vi ska klara forskningen både på den tekniska sidan och på life science-sidan. Södertälje råkar ligga i den här regionen i Sverige. Det är Sveriges i särklass största industristad. 6 000-10 000 arbetsplatser av de 40 000 som finns är i två storföretag. Om fler saker skulle flytta ut från Södertälje, till exempel även tillverkning från Scania, skulle det vara allvarligt för hela Sverige. Därför gäller det att se till att man får ett gynnsamt klimat knutet till de här stora företagen. Kungliga Tekniska högskolan kanske kan få särskilda resurser för detta. Man kan också tänka sig att Karolinska Institutet, som spelar en stor roll för vår bild i världen genom anknytningen till Nobelpriset, får särskilda resurser för att klara ut den här saken. Men, herr talman, jag tror för min del att det är felaktigt att tro att den här regeringen har gjort mindre eller mer än andra. Detta är en fortgående utveckling. Vi har all anledning, oavsett vad regeringen består av, att se till att våra största företag, inklusive ABB i Västerås, verkligen blir ledande företag. För utan de företagen och deras forskning kommer vi inte att kunna klara välståndet i det här landet.
Herr talman! Min principiella utgångspunkt som näringsminister är att Sverige inte har råd att säga nej till jobb. Vi har inte råd att säga nej till företag, oavsett bransch eller oavsett storlek. Och det är mycket angeläget att ha en konkurrenskraft och en innovationskraft i Sverige som gör det möjligt för oss att inte bara vara bäst i dag utan också om fem år och tio år. Det svenska näringslivet är sannerligen inget särintresse utan snarare det som lägger grunden för Sveriges välstånd. För det är genom goda förutsättningar för det svenska näringslivet - det gäller basindustrin ned till egenföretagaren - som vi skapar möjligheter för jobb men också skatteintäkter som gör det möjligt för oss att satsa på skola, vård, omsorg, infrastruktur och sociala trygghetssystem. Det svenska näringslivet är alltså grundbulten och förutsättningen för det svenska välståndet. Det är nonsens att vi har en beröringsskräck i fråga om det svenska näringslivet. Jag samtalar och samarbetar med det svenska näringslivet varje dag. Vi har upparbetade och regelbundna dialoger med olika branscher, bland annat med life science-branschen. Där är det viktigt att vi har en intensiv dialog, inte minst inför den kommande forsknings och innovationspropositionen, där givetvis life science kommer att vara en av de viktiga delarna, precis som det var 2008, som jag sade i svaret tidigare. Just medicinsk forskning var ett av tre huvudområden när vi storsatsade på forskning och innovation 2008. Förutom life science - för Hans Ekström efterfrågade vad vi gör för andra saker inom industrin - kan jag bara lyfta fram den del som också kom 2008 som gäller fordonsindustriforskning. Det är 450 miljoner från staten per år - sedan fyller fordonsindustribranschen på med lika mycket - för att satsa på utveckling när det gäller miljö, säkerhet och andra delar som är angelägna inom fordonsindustrin. Det här gör vi för att vi tycker att det är viktigt med samverkan mellan staten och det offentliga och näringslivet. Näringslivet sitter på kunnandet. De sitter på kompetensen. De sitter på verktygen. Staten kan till viss del stå för medelstilldelningen, för det är angeläget att vi stärker svensk innovationskraft, och det gör vi redan i dag. Astra Zeneca är ett globalt företag där man har haft väldigt svårt att kommersialisera och nyttiggöra sin forskning. Enheten lades, tråkigt nog, ned i Södertälje. Motsvarande enhet i Montreal lades också ned. Det var på två platser som man bedrev den här forskningen. Det här är beklagligt, och det är ett dråpslag mot svensk forskning, särskilt i ljuset av att vi vill se oss som och ska vara en framstående forskningsnation. 7 300 tjänster dras in globalt, varav 1 200 här i Sverige. Det vi behöver göra nu, precis som Stockholm-Uppsala Life Science säger i dag i Dagens Industri, är att se till att vi får en framväxt av små och medelstora företag inom life science. Det handlar om att vi faktiskt ser till att skapa en grogrund, ett kluster, där dessa företag har möjlighet att växa fram och att vi kan gå från idé till verksamhet, från idé till produkt och från idé till kommersialisering. Och vi har varit aktiva i detta. Allan Larsson var samordningsman efter det som hände i Lund, till exempel. Där är det enbart ett fåtal som fortfarande är arbetslösa. Lejonparten har faktiskt ett arbete att gå till. Nu är Lars Leijonborg samordningsman efter det som hände i Södertälje för någon vecka sedan. Sverige är i dag etta vad gäller kreativitet i världen. Vi är etta i Europa när vi pratar om innovation, och vi ligger högt upp när vi pratar om konkurrenskraft. Det är angelägna och viktiga siffror. Men det viktigaste är vad vi är om fem eller tio år. Av den anledningen satsar vi nu på en innovationsstrategi. Vi har en företagsbeskattningsutredning som ser över skattetrycket i Sverige framöver.

Herr talman! Jag ska börja med att passa frågan om varningsklockorna vidare till Hans Rothenberg. Det var precis för att vi hörde dem som vi satte i gång arbetet med ett strategiskt branschprogram för den här sektorn. Det kastade din regering i papperskorgen omedelbart efter regeringstillträdet. Jag kan visserligen förstå om regeringen inte vill ta intryck av den kritik vi nu riktar - det hör liksom till. Men det är faktiskt uppseendeväckande att regeringen under de här sex åren inte har tagit till sig någon av de varningssignaler som har kommit. År 2009 presenterade Vinnova, som har statens uppdrag att stödja den näringsinriktade forskningen, en rapport som visade att den internationella konkurrensen för den svenska life science-branschen skärpts betydligt under senare år. Vinnova efterfrågade aktiva insatser för att komma till rätta med problemen kring forskningskompetens och spjutspetsforskning inom svensk biovetenskap och medicinteknik. Regeringen reagerade inte på sin egen myndighets varningssignaler, men det är faktiskt värre än så. Redan 2007 publicerade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, boken Medicin för Sverige! Nytt liv i en framtidsbransch . Det är en bok som pekar på regeringens bristande engagemang. I boken uppmanar SNS-forskarna statsministern att samla ansvariga statsråd för att utarbeta en strategi för att stärka den biomedicinska sektorn som framtidsnäring för Sverige. SNS menade att det var bråttom eftersom det annars fanns risk för att Astra Zeneca skulle tvingas lägga ned forskningen i Sverige och, för den delen, i Södertälje. Regeringen reagerade inte då heller. Man tog inga initiativ, och man förhöll sig passiv. SNS fick dess värre rätt. Det vet vi i dag. Herr talman! Ett land som är beroende av export och har höga ambitioner för framtiden måste kraftsamla och samverka. Det har tidigare varit ett svenskt signum. Men som jag sade i mitt tidigare inlägg avvecklade regeringen det program för strategisk samverkan som vi socialdemokrater utvecklade i ett gott samarbete med näringsliv, fack och akademi. I det fanns idéer för hur stora och viktiga näringar i Sverige skulle kunna fortsätta att utvecklas och skapa nya jobb och välfärd. Och jag kan lova att en socialdemokratisk regering kommer att bli en betydligt mer aktiv spelare med industrin och forskarsamhället än den nuvarande. Herr talman! I interpellationssvaret finns egentligen inga konkreta besked till branschen annat än att det ska komma en nationell innovationsstrategi i höst. Det är bra, men det är sent i förhållande till många konkurrentländer. Man kan till exempel undra över hur det som en borgerlig regeringschef som David Cameron i England har gjort, nämligen upprättat nationella strategier för den biomedicinska forskningen, har varit helt fel väg för borgerliga partier i Sverige. Eller är det möjligen så illa att statsministerns syn på industrin som ett särintresse och regeringens övertro på att marknaden ska lösa alla utmaningar i själva verket har varit skulden till att life science-branschen satts i ett sämre utgångsläge än vad flera konkurrentländer har gjort för sin industri? Herr talman! Under tiden som regeringen nu funderar på innehållet i en nationell innovationsstrategi har den svenska life science-branschen i och med Astras besked drabbats av ett mycket hårt slag. Det är vi alla överens om. Jag vill därför, tillsammans med dem som precis som jag bor i Södertälje, veta varför inte regeringen lyssnade på varningsklockorna. Ni hade uppenbarligen hört dem samtidigt som den socialdemokratiska regeringen redan i slutet av 1990-talet.

Herr talman! Det är naturligtvis bra att Annie Lööf till skillnad från statsministern har den insikten att näringslivet inte är ett särintresse. Det gläder mig. Men jag tycker inte att regeringen tar den varningssignal som Svenskt Näringsliv ger uttryck för riktigt på allvar. Klas Wåhlberg skriver i sin debattartikel den 7 februari: I kampen om de internationella företagens investeringar måste regering och riksdag ta utmaningarna på största allvar. Han har i sin debattartikel pekat på tre stora och viktiga områden, och jag tror att alla som har sett hur svensk infrastruktur fungerat de senaste vintrarna håller med. I dag kanske riksdagen själv förstår sig på den signalen från näringslivet när en stor del av utskotten inte har haft fulla sammanträden beroende på brister i järnvägssystemet. Efter några vintrar har man sent omsider kommit med en satsning. Det är klart att när en sådan som Ulf Adelsohn pekar på att det kanske finns problem med avreglering slår det naturligtvis mot den ideologiska inställningen att privata företag gör allting bäst. Man kanske skulle lyssna på en gammal moderatledare och hans syn på hur svensk järnväg måste skötas. Han kanske inte har helt fel. När man pekar på bristen på ingenjörer och tekniker på många ställen där svenskt näringsliv finns är det klart att de mindre högskolor som finns på många av de ställen där företagen finns är hotade av Björklunds utbildningspolitik. Det är inte säkert att de ligger där universitet grundades på 1400-talet eller 1660-talet. De kanske ligger spridda i städer som Västerås eller Växjö eller på andra ställen. Då kanske det är lite konstigt att den prioritering som regeringen gör av var forskningsresurser ska satsas inte stämmer med behoven i svenskt näringsliv. Jag tycker att man ska ta den varningssignal som Wåhlberg ger uttryck för på allvar. När det gäller lagen om offentlig upphandling är den ytterst styrd av EU:s upphandlingsdirektiv. Det vet vi. Men den svenska tillämpningen är mer dogmatisk än de flesta andra EU-länders, och det omöjliggör det nära samarbete som ibland behövs. Avser regeringen att göra en översyn av lagen om offentlig upphandling som gör att man kommer till rätta med de problem som Klas Wåhlberg pekar på i sin artikel, eller är det lättare att vända det blinda ögat mot det som är utmaningar mot regeringens ideologiskt drivna politik?

Herr talman! Vi ser en ny struktur formas inom forskningsindustrin världen över. Koncentrationen till större forskningscentrum är en pågående trend. Det är något som inte bara berör Sverige, utan det berör så gott som alla industrialiserade forskningsländer. Denna nya struktur ger dock utrymme för många mindre länder med specialiserad kompetens världen över att bli kvalificerade underleverantörer till de stora forskningsjättarna. Det här är en strukturförändring vi ser över hela världen. Så sent som i förra veckan fattade regeringen beslut om ett samarbete med Kina kring ytterligare forskning inom livsvetenskaper och hållbar utveckling. Här har forskningsmyndigheter nu fått i uppdrag att börja utlysa projektsamarbeten för forskare vid universitet och inom industrin som vill utöka samarbetet med kineserna. Detta visar att även forskningsvärlden förändras kraftigt, och det är också förutsättningen för att den forskningsrelaterade industrin och näringen ska kunna överleva. Sveriges möjlighet är triple helix när det är som bäst. Som en driven kunskapsnation med högklassig nivå på vård och på innovationer är den viktigaste uppgiften att hålla ihop kompetensen. De många gånger vattentäta skotten mellan grundforskning och tillämpad forskning är ett hinder som måste bort. Vi kan inte längre se dem som separata delar: att här ägnar man sig åt grundforskning, här kommer någon kapitalist och startar bolag och här ska slutligen bolaget bedriva tillämpad forskning. Det hör den gamla världen till. Den tillämpade forskningen ges bäst möjligheter att utvecklas i den unika svenska affärsmiljön där akademier, näringsliv och vården verkar i en symbios - låt oss kalla den för the Swedish helix. Att kunna bygga kapital och tillhandahålla kompetens tillsammans med en väl fungerande triple helix är nyckeln för att svensk life science ska kunna utvecklas framöver.

Herr talman! Stundom kan man få intrycket att världen slutade fungera den 6 oktober 2006 när alliansregeringen tillträdde. Jag tror inte att det är riktigt på det sättet. Jag nämnde tidigare ESS. Forskningspengarna totalt sett har ökat i storleksordningen 5 000 miljoner kronor. Det är också pengar. Man kan diskutera om de har hamnat alldeles rätt eller inte. Jag är inte personen att avgöra det. Men att som Ingela Nylund Watz påstå att man inte har gjort någonting och att man inte har lyssnat till några varningsklockor är helt enkelt tokigt. Den andra stora frågan är vad vi i Sverige kan göra. Har vi ett lyxproblem? Vi har ju stora företag - Astra, Volvo, Ericsson, ABB, Scania och Sandvik för att ta några exempel. Hur många länder med nio och en halv miljon invånare har sådana stora företag? Det är dock alldeles riktigt som interpellanterna säger: Man kan aldrig slå sig till ro och vila på gamla lagrar. Titta på varven, textilindustrin och så vidare; de finns inte längre i Sverige. Vi måste ligga i framkant på en rad områden, och då är det viktigt att man koncentrerar forskningen till de områden där vi har möjlighet att göra det. Där kan man aldrig komma tillräckligt långt, utan där behöver man göra många goda saker som vi ännu inte har hunnit med. Allra sist till Hans Ekström som frågar efter lagen om offentlig upphandling, om vi tillämpar den bra och om regeringen gör någonting: Det kom ett delbetänkande från Anders Wijkman som heter På jakt efter den goda affären i november. Utredningen ska vara färdig den 1 december. Jag håller med om det som Hans Ekström säger om att det är viktigt att ta med sig till regeringen att ibland får en del regelverk inte tillämpas alltför strikt.

Herr talman! Världen slutade inte fungera 2006. Så uttryckte sig Gunnar Andrén här alldeles nyss. Nej, naturligtvis gjorde den inte det, men man kan väl ändå konstatera att sedan 2006 har arbetslösheten ökat ganska rejält. Hemma i mitt län Kronoberg har den faktiskt fördubblats på de här åren. Det är någonting att fundera över och sätta in i perspektivet svensk konkurrenskraft, inte minst i ett globalt perspektiv. Detta är en del av det som den här interpellationsdebatten handlar om, och när man då tar del av näringsministerns svar där det räknas upp lite olika åtgärder kan man inte låta bli att känna att det nog ändå saknas verktygslåda. Låt mig bara ta exemplet med vad som händer i Södertälje i och med detta stora varsel och denna nedläggning där 1 100 personer kommer att bli arbetslösa. Jag tror inte att det här svaret är någon tröst för dem precis. Låt oss titta på vad regeringen har gjort under 2012 - konkret i verktygslådan. Man har föreslagit en momssänkning för restaurangerna. Det är den enda konkreta åtgärden i verktygslådan. Det kan sättas i relation till vad man gör till exempel i Storbritannien, som Ingela Nylund Watz redogjorde för tidigare. Det är inte utan att man kan känna att det finns en viss oro. Med tanke på svensk konkurrenskraft och på att Arbetsförmedlingen nu har lämnat en rapport där man säger att man tror att 25 000 jobb inom industrin kommer att försvinna kan vi känna en viss oro. Det är ändå glädjande att ministern i kammaren här nyss sade att basindustrin är grundbulten i svensk tillväxt. Mot bakgrund av detta skulle det vara intressant om ministern kunde konkretisera lite mer. Vad har man för exakta åtgärder som man tänker vidta för att grundbulten i tillväxten, det vill säga vår basindustri, även i framtiden ska vara just detta? Då kan vi i framtiden kanske rädda en del av de 25 000 industrijobb som verkar vara på väg att flaggas ut. Det skulle vara bra om näringsministern kunde återkomma till detta i sitt nästa svar. Jag skulle också vilja passa på att lyfta in strukturomvandling när vi talar om detta, för det är i grund och botten vad det handlar om. Vi har Fouriertransform och de avkastningskrav som regeringen har satt där på mellan 10 och 15 procent. Om man jämför detta med vad bankerna kräver ser man att det är helt annorlunda. Därmed skulle det vara intressant om ministern här i kammaren i dag kunde redogöra för om man är beredd att ändra avkastningskraven just för att få till fler jobb.

Herr talman! Det är bra att näringsministern är närvarande vid debatten i dag eftersom hon inte har varit här vid tidigare näringspolitiska debatter som vi har haft i kammaren. Det är tråkigt, men vi är glada för att näringsministern är här just nu. I samband med att man lade fram budgeten efterlyste inte minst vi från oppositionen konkreta åtgärder som man skulle vidta för att sådana här saker inte skulle kunna hända. När vi kritiserade regeringen för dess avsaknad av näringspolitik över huvud taget intygade man att man hade en bra näringspolitik. Näringspolitiken borde bygga på just hur man ska kunna få akademi, företag och samhälle att agera ihop - triple helix, som Hans Rothenberg talade om. Det är en gammal metod som har tillämpats länge. Då uppstår en fråga. I life science har man under denna regering upplevt ett antal motgångar. Det går inte att säga någonting annat när det ena forskningscentret efter det andra har bestämt sig för att man inte har de optimala förutsättningarna för att forska i Sverige och därmed kunna utveckla produkter. Man måste fråga sig vilka svar regeringen har på dessa frågor. Det är tydligt att detta har drabbat en och samma bransch flera gånger. I våra bästa brandtal om näringspolitik säger vi att Sverige ska vara en kunskapsnation när det gäller detta - just för att få fram bra forskning. När vi efterfrågat de konkreta åtgärderna när det gäller Södertälje i det här fallet - tidigare har det varit Lund och Göteborg - har regeringen sagt att den generella näringspolitiken gäller även här. Sedan har man de vanliga arbetsmarknadsmodellerna för hur man ska göra detta. Här mister vi ovärderlig kompetens som borde vara kvar i Sverige och som borde kunna användas i vår industri. Men regeringen har valt att inte göra så. Min fråga till statsrådet är: Vad kommer regeringen konkret att göra för att se till att man inte åker på en sådan här smäll igen när det gäller life science? Det kan inte bara vara så att sänkt restaurangmoms eller halv arbetsgivaravgift för ungdomar ska hjälpa även här. Det är ett duttande som regeringen har ägnat sig åt när det gäller näringspolitiken. Det måste komma av en helhet, inte av detta smala.
Herr talman! Börje Vestlund frågade varför jag inte har varit med på tidigare näringspolitiska debatter. Jag tror inte att Börje Vestlund skulle ha gjort någon annan prioritering den dag i december då Saab gick i konkurs. Jag tror inte att han hade valt talarstolen framför handfast arbete på departementet och nere i Trollhättan. Sverige behöver som sagt satsa på högteknologiskt näringsliv, tillverkningsindustri och tjänstesektorn. Vi behöver alltså göra breda satsningar för att få ett livskraftigt näringsliv. Sverige är det land i världen där man tillsammans med näringslivet satsar förhållandevis mest av bnp på forskning och utveckling. Vi gjorde en kraftig förstärkning i forsknings och innovationspropositionen 2008 med en ökning på 5 miljarder. Medicinsk forskning var där ett av de prioriterade områdena. Det är viktigt att satsa på innovation och kommersialisering, för det har vi i Sverige traditionellt sett varit oerhört dåliga på. Vi har varit duktiga på forskning, men inte på att få ut det på marknaden. Det handlar givetvis också om forskning. Vinnova är en myndighet som ligger under Näringsdepartementet. Där har vi arbetat mycket med innovationsfrågor. Innovationsupphandling är nu möjlig. Vi har satsat på innovation inom hälso och sjukvården. Vinnova är också en viktig myndighet i framtagandet av en innovationsstrategi. När vi talar om Astra Zeneca är det viktigt att säga att regeringen har haft en tät dialog med ledningen för Astra Zeneca globalt sett. De är tydliga med att säga att de inte drar ned verksamheten därför att Sverige har dåliga villkor. De drar in hela forskningsenheten inom detta forskningsområde - en i Montreal och en i Södertälje - på grund av att man har haft bakslag för forskningen under flera år. Man har haft läkemedel som inte har varit verkningsfulla, och man har haft allvarliga bieffekter i vissa delar. Man har inte nått det resultat som företaget har önskat i dessa forskningsmiljöer. Det som är viktigt är att vi nu ser till att skapa kluster, som jag sade tidigare. Det ska vara livskraftiga kluster som de som i dag finns kring de regionala högskolorna och universiteten runt om i landet för att stärka detta. På så sätt får små och medelstora företag möjlighet att kommersialisera forskningsresultat, få ut produkter och tjänster på marknaden och skapa jobb runt om i hela landet. Det handlar om att nyttiggöra forskningen. Från Näringsdepartementets håll ser vi nu inför den kommande forsknings och innovationspropositionen till hösten att ett samverkanskriterium och ett kriterium vad gäller nyttiggörande av forskning är viktiga när man fördelar medel till regionala högskolor och universitet. Jag fick en fråga om offentlig upphandling. Den rör sig i samma område som vi har varit inne på tidigare under eftermiddagen. Nu kräver Socialdemokraterna en mineralstrategi. Den håller vi på att arbeta med. Ni kräver en innovationsstrategi. Den håller vi också på att arbeta med. Nu kräver ni en översyn av upphandlingen. Den görs också eftersom vi har sett att man behöver titta på dessa områden och komma med slagkraftiga åtgärder. Frågan är varför Sverige inte tidigare har haft en innovationsstrategi. Jag hade gärna sett att en innovationsstrategi hade plockats fram mycket tidigare. Ungefär i samma tid som Kina, Storbritannien, USA, Japan och Israel intensivt har arbetat med innovationer har Sverige legat efter. Jag är glad att regeringen har tagit tag i arbetet och snart kommer att lansera innovationsstrategin. Frågan är vad Socialdemokraterna vill. När man läser er budget ser man att den mest andas a-kassehöjningar, fördubblade arbetsgivaravgifter och en kilometerskatt i Norrland. Om man ska satsa på näringslivet totalt sett krävs det att man ser över möjligheten till kompetensförsörjning. Det handlar också om att se över skattetrycket så att det ges möjlighet att skapa affärsidéer av den forskning som finns i landet. Dessa affärsidéer ska sedan bli produkter, tjänster och jobb.

Herr talman! Jag kan väl konstatera att statsrådet inte har gjort mig mycket klokare under den här debatten när det handlar om att få konkreta svar på frågorna om vad regeringen ämnar göra för att se till att den svenska life science-branschen kan utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Det känns som att alla lösningar ska komma i och med den innovationsstrategi som regeringen ska presentera till hösten. Det må vara hänt att regeringen tar på sig ett mycket stort förväntanstryck inte bara i förhållande till life science-branschen utan också till svensk industri som helhet när det handlar om att leverera konkreta förslag och pengar så att vi kan få smörjmedel och effekt på de satsningar som vi behöver göra för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Jag hade kanske inte förväntat mig så mycket annat till svar. Jag läser ju om och följer vad regeringen gör. Men med detta sagt kan jag inte låta bli att ge ministern chansen att kommentera någonting som jag den senaste veckan upplevt som väldigt förfärande. Jag bor, som sagt, i Södertälje. Kanske är det lite vid sidan av debatten, men det är så som ministern sade. Tidigare när denna typ av kriser drabbat Sverige som kriserna inom bilindustrin i Trollhättan och i Lund har tidigare framträdande personer som Allan Larsson och Ingvar Carlsson på regeringens uppdrag och i samverkan med regeringen gjort mycket goda insatser för att lösa väldigt stora problem. Därför skulle jag som en avslutning på den här debatten vilja ha en kommentar från ministern angående frågan om ministern delar Lars Leijonborgs besked förra veckan till kommunstyrelsen i Södertälje om att Södertälje inte är hans ansvar.

Herr talman! Politik är väldigt mycket en prioritering. Jag kan ändå inte låta bli att göra en reflexion kring Maud Olofssons avskedspresent - sänkt restaurangmoms för 5 miljarder. Jag vill minnas att det när jag var ordförande i E20-gruppen stämde ganska väl med summan för att bygga ut E20 till motorväg genom hela Västra Götaland, det vill säga bygga ihop fordonsklustret i Mälardalen och fordonsklustret i Västra Götaland med en säker infrastruktur. Man kan fundera på vad som mer stärker svensk konkurrenskraft: Maud Olofssons avskedspresent, en satsning på infrastruktur i det här fallet eller 20 högskolor. Delat på forskningsanslag skulle det, om jag nu snabbt räknar rätt, för Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås - jag kommer från Eskilstuna - innebära 250 miljoner till i forskningsanslag. Det tror jag är två och en halv gång mer än man i dag har. Vad stärker alltså svensk konkurrenskraft mest? Jag kan säga att i Eskilstuna och Västerås hade en satsning på forskningsanslag betytt mer, näringsministern!

Herr talman! Jag måste börja med att rätta näringsministern. Det är inte bra när näringsministern här i kammaren inte håller sig till sanningen. Vi har visst haft en innovationsstrategi. Den 28 juni 2004 presenterade Thomas Östros och Leif Pagrotsky en sådan. Jag utgår från att den gäller så länge ingen annan är presenterad - en liten rättelse. Näringsministern sade något som jag tycker är väldigt intressant och som spelar stor roll runt om i landet. Det gäller det som är kopplat till de regionala högskolorna och till detta med att bygga kluster. Vi vet att det är mycket viktigt. Hemma i Småland kan vi se vilken betydelse det haft för konkurrensen och utvecklingen, inte minst i den nuvarande globala konkurrensen. Med tanke på att näringsministern nämnde hur man fördelar medel ser vi fram emot vårpropositionen. Det tror jag att man framför allt på högskolorna också gör. Man ser fram emot att nu få mer pengar, för där görs i dag neddragningar. Där finns också arbetsplatser där folk sägs upp och där varsel är lagda. Jag tackar därför näringsministern för innovationen här i dagens debatt angående högskolorna. Vi talar om en konkurrenskraftig industri inför framtiden och om strukturomvandlingen. Men jag uppfattar inte att jag fick något svar på min fråga om avkastningskravet. Ministern kan kanske återkomma till det i sitt nästa inlägg. Jag kan inte låta bli att utifrån detta med en konkurrenskraftig industri lyfta fram elpriset i det perspektivet. Hur ska industrin i prisområde 4 i södra Sverige klara konkurrensen när man där har högre elpriser?

Herr talman! Först måste jag kommentera hänvisningen till att man åkte till Trollhättan. Det var bra, men näringsministern var aldrig anmäld på talarlistan. Hade en sådan anmälan tagits tillbaka och det hade sagts att hon måste åka till Trollhättan hade nog alla tyckt att det var bra. Men nu var det inte så - nog om detta. Det är bra att man satsar på små och medelstora företag. Det är grunden inte minst för sysselsättningen. Men vi har ett antal stora och i vissa sammanhang världsledande företag. Det måste finnas en näringspolitik även för stora företag, för stora industriföretag och stora tjänsteföretag. Men någonstans där klickar det. Ska man inte från statens sida om Astra lägger ned sin forskning i Sverige försöka göra någonting så att de eventuellt kan fortsätta med sin verksamhet? I stället hänvisar man till den innovationsstrategi som senare kommer. Vi får väl se vad den innehåller. Hittills har det inom den tillämpade forskningen mest handlat om att det inte är så viktigt med denna utan att det är grundforskningen man ska lägga mycket krut på. Det framgår inte minst av den forskningsproposition som lades fram för ett par år sedan, och den fick väl en del kritik för det. Vi får hoppas att detta rättas till genom innovationsstrategin. Men fortfarande handlar den här debatten i huvudsak om hur vi ska kunna se till att vi får behålla våra världsledande stora företag i Sverige. Där tycker jag att vi i den här debatten inte har fått något svar från statsrådet.
Herr talman! Nu har ni tydliggjort att det är er innovationsstrategi som vi arbetar efter. Då kan man undra varför ni är så kritiska. Jag fick en fråga om hur vi ska stärka life science-sektorn. Det handlar egentligen om tre delar: Dels har vi en väldigt tät dialog med branschen. Vi tycker att det är viktigt att lyssna in både för att kunna vidta rätt åtgärder och för att få feedback. Dels är innovationsstrategin en viktig del, men en del som inte innehåller pengar utan som innehåller en strategi framåt tillsammans med näringslivet och akademin. Dels gäller det den forsknings och innovationsproposition som kommer till hösten. Vi gör ju detta i femårscykler. År 2008 gällde det en förstärkning med 5 miljarder plus medicinsk forskning som ett av de prioriterade områdena. Till hösten tar vi nya tag, och då kommer life science givetvis att vara med. Lars Leijonborg har nu regeringens uppdrag att efter nedläggningen av Astra Zeneca samordna - på precis samma sätt som när det gällde Allan Larsson och Lund. Lars Leijonborgs ansvar är att samordna insatserna för life science-klustret och att för dem som blir arbetslösa skapa möjligheter att hitta ett arbete i Sverige så att de inte flyttar utomlands. Det gäller att behålla den kompetens som de anställda besitter och att se till att det likt i Lund nu skapas möjligheter för nya små och medelstora företag att växa fram. I den anläggning som finns i Lund, där Astra Zeneca var, har man nu många spännande projekt i gång för att stärka näringslivet i regionen. Vi satsar heller inte bara på restaurangmomsen, utan det är en stor infrastruktursatsning i höstens budget. Det är nämligen viktigt att vidta jobbskapande åtgärder och se till såväl att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten som att stärka näringslivet runt om i Sverige. Vad gäller samverkanskriteriet och nyttiggörandekriteriet kommer detta med hur man ska fördela anslag inte i vårpropositionen utan givetvis i forskningspropositionen till hösten.